Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig om jag kan redovisa skälen till förseningen av den utlovade lagstiftning som skulle förstärka fotbollsklubbarnas och arrangörernas möjligheter att stävja läktarvåldet. Han har också frågat mig om jag avser att vidta någon form av åtgärder för att skynda på den utlovade lagstiftningen. Lagen om tillträdesförbud kom den 1 juli 2005. Alliansregeringen initierade omedelbart efter makttillträdet hösten 2006 en process för att förbättra den lagstiftning som den tidigare regeringen skapat. Eftersom ordningsstörningar vid idrottsarrangemang är ett problem som man effektivast angriper gemensamt med alla berörda aktörer fördes en dialog med företrädare för bland annat idrottsrörelsen och polisen. Samtalen syftade till att identifiera de särskilda frågor där lagstiftning kan behövas. Så snart samtalen var avslutade utarbetades ett uppdrag till en utredare, vilket beslutades i början av hösten 2007. Jag har svårt att se hur arbetet hade kunnat bedrivas på ett mer skyndsamt sätt än så. Skyndsamheten i beredningen ska gälla även fortsättningsvis. Utredaren ska redovisa sina förslag redan den 31 mars nästa år. Jag har gett direktiv om att projektet har högsta prioritet. Sedvanligt remissförfarande måste dock iakttas, och det är viktigt att de förslag som lämnas är så väl genomarbetade att de verkligen innebär en effektivare lagstiftning. Min avsikt är att kunna presentera ett förslag som kan träda i kraft våren eller sommaren 2009.

Herr talman! Jag har frågat justitieministern om skälen till att den utlovade lagstiftningen nu är försenad ett år, och jag får ett ganska vagt svar. Jag har också frågat justitieministern om hon kan tänka sig att skynda på arbetet som har försenats kraftigt, och jag får egentligen inget svar alls. Jag antar att justitieministern förstår att två så magra svar inte är mycket att tacka för. På vissa andra områden har justitieministerns kolleger visat stor handlingskraft när det gäller att riva ned delar av det svenska välfärdssystemet. När det gäller att lösa ett problem tycks handlingskraften inte vara lika stor i Beatrice Asks justitiedepartement och bland hennes regeringskamrater. Det har tagit Beatrice Ask ett helt år att tillsätta en utredning. Jag ser kraften i detta tillsättande av en utredning efter ett år. Så sent som i början av det här året hade Beatrice Ask samlat idrottsrörelsen, bland annat Fotbollförbundet, till en diskussion, och jag tycker att det är bra att alla får tillfälle att uttrycka sina synpunkter. Men det som då framfördes var naturligtvis känt sedan mycket lång tid tillbaka. Då ställde Beatrice Ask i utsikt att det snabbt skulle hända någonting inom Justitiedepartementet och att man skulle kunna få fram ett lagförslag under innevarande år så att det kunde träda i kraft nästa år. Av detta löfte bidde inte ens en tumme. Det bidde bara en utredning efter ett år. Den ska ta ytterligare ett halvår, och sedan tar det ytterligare ett år innan vi eventuellt får se någonting framåt sommaren 2009. Det är ganska emligt, Beatrice Ask. Det är inte mycket till handlingskraft. Man undrar vad justitieministern ägnar sin dag åt om detta är det enda resultat vi har sett efter ett helt års arbete. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att den lagstiftning som vi initierade för ett par år sedan nu kan förstärkas. Vi tycker för det första att polismyndigheten bör få rätt att göra anmälan till allmän åklagare om tillträdesförbud. Vi tycker för det andra att den allmänna åklagaren, på de uppgifter som anmälaren lämnar, bör kunna fatta ett direkt interimistiskt beslut som sedan skyndsamt kan prövas enligt lagen om tillträdesförbud och som i sin tur kan prövas av domstol. För det tredje tycker vi att det måste bli lättare för klubbarna att få tillstånd för kameraövervakning. För det fjärde tycker vi att det är viktigt att lagstiftningen och tillämpningen av den när det gäller supportrar som beträder spelplanen, kastar föremål och använder pyroteknik, vilket också är ett återkommande problem i samband med vissa fotbolls-, hockey och bandymatcher, ses över och förstärks. För det femte vill vi att tillträdesförbud ska kunna ges även för den som är under 15 år. För det sjätte tycker vi att det är viktigt att de som tilldöms tillträdesförbud kan få anmälningsskyldighet till polisen i anslutning till högriskmatcher. Låt mig nu fråga justitieministern om dessa sex förslag kan rymmas i det utredningsarbete som Beatrice Ask nu äntligen har fått i gång. Skulle jag kunna få ett svar på frågan om de här sex förslagen är möjliga att hantera inom de direktiv som är lämnade till utredaren för att få en möjlighet att få dem prövade? Jag tror att det vore i linje med vad många i svensk idrottsrörelse och vad många i publiken kräver att få till stånd. Det handlar helt enkelt om en bättre ordning för att kunna stävja läktarvåld och få bättre trygghet för den publik som kommer till olika idrottsevenemang för evenemangens skull och som inte vill bli störda. Därför är min fråga till Beatrice Ask: Kommer de sex förslag som vi socialdemokrater för fram att kunna prövas av utredaren?
Herr talman! Det är väldigt intressant att diskutera den här frågan med en tidigare idrottsminister. I jämförelse med tidigare regeringar har den här regeringen arbetat ganska mycket med de här frågorna. När det gäller den försening som interpellanten kallar det var det idrottsrörelsen som hörde av sig och hade synpunkter omedelbart efter tillträdet. Vi ordnade en hearing väldigt snabbt. Det fanns en del uppfattningar som var kända, och andra var det inte. Det visade sig också att det fanns lite olika uppfattningar hos en del idrottsföreträdare men också hos polisen och andra. Vi skickade ut frågor, och det tog lite tid för de här organisationerna och andra att samla sig till svar på dem som skulle vara ett underlag för att ta fram direktiven till utredningen. Det kan man tycka olika saker om. Det är dessutom så att i det arbete vi har bedrivit är det inte bara riksdagen som ska fatta beslut om lagändringar utan också en del som ska göras ute på andra ställen i samhället. Det är många som måste agera för att stävja den här typen av våld. Jag blir både glad och lycklig över de förslag som Socialdemokraterna har presenterat. En del av dem känner jag igen från reservationen när man antog den här lagstiftningen om tillträdesförbud som var något begränsad. Vi hade diskussioner här i kammaren då. Bosse Ringholm var inte med i den debatten. Vi var bekymrade över att Socialdemokraterna inte ville agera för att ta sig an de unga supportrarna och deras problem och hur de utnyttjas av äldre i den här typen av idrottsbråk. Jag tycker att det finns anledning att fundera över hur vi ska agera när det gäller dem som är under 15 år. Kameraövervakning är en annan otroligt viktig fråga, men där är problemet att den förra regeringen inte gjorde ett dugg för att modernisera den kameralagstiftning vi har. Vi har fått helt olika tillämpning runt om i landet. Så det är verkligen uppochnedvända världen. Nu har jag satt i gång ett arbete för att få en modernare lagstiftning när det gäller kameraövervakning så att vi får någon ordning på detta. Det är klart att det inte går att förklara för folk ute på arenorna varför vi har så konstiga regler och olika regler. Här behövs det en modernisering. Det arbete som vi bedriver när det gäller denna utredning sker enligt cirklar och kvadrater. Jag har faktiskt fått mycket kritik från en kollega till Bosse Ringholm i konstitutionsutskottet som tycker att vi ska bereda saker ännu noggrannare. Därför tycker jag att det är viktigt att vi tar fram ordentliga lagstiftningsförslag. Jag tror också att när det gäller så långtgående åtgärder som det kan vara fråga om att det är viktigt att man har ett remissarbete. Men det ska inte vara mer långbänk än nödvändigt. Tvärtom är det viktigt att hitta lösningar eftersom publiken är bekymrad. Jag träffar ofta föräldrar som funderar över om de vågar skicka sina ungdomar på olika idrottsevenemang. Det är människor som inte själva vill gå på detta. Klubbarna är förtvivlade i många avseenden. En del förbättringar har skett, inte minst i Stockholm och Göteborg, där jag vet att man har diskuterat och intensifierat en del saker som man kanske hade kunnat göra tidigare därför att våra samtal har underlättat samverkan. Man har kommit fram till att man nog faktiskt får förena sig i att använda de regler som finns tills vi får nya. Jag tycker att det är utmärkt att man kan räkna med stöd från Socialdemokraterna på flera punkter där vi tidigare inte har känt någon gemenskap. Jag tror att om vi ska komma till skott när det gäller att stävja idrottsvåldet måste alla goda krafter förenas. Jag räknar med ett brett stöd i riksdagen för de förslag som vi kommer att lägga fram när vi har fått fram en utredning och har fått synpunkter från remissinstanserna.
Herr talman! Efter att jag inte har fått några ordentliga svar på de frågor som jag har ställt i interpellation ställde jag en enda enkel fråga till Beatrice Ask. Kan justitieministern bekräfta om de sex förslag som jag nämnde från socialdemokratiskt håll kommer att kunna prövas i utredningsarbetet? Jag fick inget svar. Kommer jag att få något svar på den frågan? Det är en enda fråga. Det tar inte fyra minuter, det tar inte två minuter, det tar inte en minut att svara på den frågan. Kommer justitieministern att se till att de sex förslag som vi har fört fram från socialdemokratiskt håll om att stävja läktarvåldet kommer att kunna prövas i detta utredningsarbete? Kan jag få ett ja eller ett nej? Det klarar man på några sekunder. Det behövs inte något långt anförande för det. Jag tycker att det är lite magstarkt om Beatrice Ask nu börjar skylla på idrottsrörelsen genom att säga att man där har olika uppfattningar och att hon därför inte har kunnat komma i gång med lagstiftningsarbetet. Men säg som det är i stället. Det är väl en rätt utdragen senfärdighet om det har tagit ett år att tillsätta en utredning. När Beatrice Ask i en TT-intervju i början av detta år fick frågan om hon kunde tänka sig att ta fram ett förslag under året så att det skulle kunna gälla redan under nästa säsong sade hon: Jag kan inte lova det, utan vi får titta på vad vi har konkret. Men jag brukar inte ha för vana att dra ut på tiden. Men det är väl det som Beatrice Ask har, nämligen för vana att dra ut på tiden? Att hålla på ett år för att tillsätta en utredning är väl att dra ut på tiden. Nu har Beatrice Ask chansen att revanschera sig och svara på den enkla frågan: Kommer de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram att kunna prövas av utredningen? Det är faktiskt lite oklart om utredningsdirektiven medger den mer breda prövning som vi har föreslagit. I en intervju nyligen i Göteborgs-Posten sade Beatrice Ask följande när det gällde kritiken mot att förslaget om anmälningsplikt inte finns med i utredningen: "Visst kan man säga att utredningen är för tunn." Det är därför som jag är orolig för att utredningen inte kommer att kunna pröva alla de idéer och förslag som finns, när till och med justitieministern tycker att utredningen är för tunn. Då har det ändå tagit ett år att få fram utredningsdirektiven för denna tunna utredning. Det vore kanske bättre om Beatrice Ask koncentrerade sig på att se till att utredaren får resurser och vida ramar och inte några begränsningar i sina direktiv i stället för att börja skylla på att det finns olika uppfattningar inom idrottsrörelsen och skylla på den tidigare justitieministern. Visa lite handlingskraft och börja med att svara på min fråga exempelvis! Det är en enda fråga: Kommer dessa sex förslag från socialdemokratiskt håll att kunna prövas av utredningen? Kom inte med några om och med utan ett ja eller ett nej, Beatrice Ask!
Herr talman! Till skillnad från interpellanten har jag inte för vana att vara otrevlig. Det är två frågor som ställs i interpellationen. Den första gäller orsaken till så kallade förseningar. Varför har det tagit längre tid än vad jag hoppades på inledningsvis? Jag berättade det i ett tidigare inlägg. Skälet var att vi hade flera olika diskussioner och att det fanns lite olika uppfattningar. Och vi diskuterade i omgångar. Jag tror att det är viktigt att man ibland förankrar uppfattningar och beslut innan man kommer till skott och tar fram en lagstiftning. Det kanske inte är en vana som den tidigare regeringen hade, men jag tror att det är viktigt. Det är betydelsefullt med förankring, inte minst när det gäller insatser som berör Folkrörelse-Sverige. Den andra frågan som ställs är: Avser ministern att skynda på den utlovade lagstiftningen? Jag har redovisat den tidsplan som gäller. Jag har sagt att jag inte kommer att försena den men att jag kommer att se till att vi får en utredning som är väl genomarbetad och att vi ska se till att vi genomför en ordentlig remissomgång av detta. Därutöver räknar jag inte med några förseningar. Det finns flera socialdemokratiska förslag som är intressanta. En del ryms inom den utredning som finns. Jag vet inte vad det är för tidningscitat och klipp som Bosse Ringholm sparar på. Däremot har vi preciserat direktiven till denna utredare ganska ordentligt för att få fram ett förslag som faktiskt är inriktat på det som det framför allt handlar om när det gäller önskemål från idrottsrörelsen, nämligen att få en mer användbar lagstiftning vad gäller tillträdesförbudet. Delvis finns det med i de punkter som Socialdemokraterna har presenterat. Därutöver finns det naturligtvis möjligheter för utredaren att också komma med ytterligare förslag. Men det är en precisering i ett beställningsarbete för att man ska få fram just den lagstiftningsförändring som vi diskuterade redan när Socialdemokraterna lade fram det första förslaget men som inte blev av då. Nu hoppas jag att vi får denna lagstiftning på plats. Om man vidgar direktiven till att utredningen ska tycka om allting är risken väldigt stor att den tar längre tid. Så har det varit med många utredningar. En del av Socialdemokraternas förslag är inte särskilt komplicerade. Då är det lätt att genomföra dem i alla fall om det visar sig att de är bra. Sammantaget tycker jag att man kan säga att det finns en ganska stor samstämmighet om vilka åtgärder som behöver genomföras, och jag ser fram mot de förslag som utredaren kommer att lägga fram och kommer att genomföra dem så skyndsamt som möjligt. Jag räknar också med att fortsätta diskussionen med idrottsrörelsen om de åtgärder som kan vidtas på olika nivåer för att man snabbare än så ska få en bättre sakernas tillstånd än vad vi har i dag. Det är nämligen tyvärr på det viset att det är alldeles för mycket bråk och oroligheter kring många idrottsevenemang. Jag skulle också vilja skicka med interpellanten en sak, och det är att man från den socialdemokratiska sidan kanske skulle fundera något över det fullständiga ointresse som finns för att göra supporterpolisernas arbete riktigt bra. När vi har större internationella evenemang skulle det vara väldigt bra om vi kunde samarbeta mer än vad vi får göra i dag. Men mot detta vänder sig Socialdemokraterna och säger nej, nej, nej hela tiden. I stället får vi ta med oss supporterpoliser på matcherna som får gå med händerna bakbundna och som inte kan göra någon som helst nytta mer än att informera svensk polis om vad som borde göras, detta till skillnad mot vad som sker i andra länder, där svensk polis faktiskt kan hjälpa till att stävja den kriminalitet som stör så mycket av idrotten.
Herr talman! Visst vore det trevligt, Beatrice Ask, om jag hade kunnat få ett svar på min fråga. Jag ställde en enda fråga om de sex socialdemokratiska förslagen till att stävja läktarvåldet ryms inom de direktiv som utredaren har fått. Om jag ska tolka svaret från Beatrice Ask är det varken ja eller nej, utan svaret är att dessa förslag delvis kan hanteras. Jag ska tolka det som att alla förslag inte kan diskuteras i sammanhanget. Då vill jag veta vad det är som gör att en del av dessa förslag är så omöjliga att de redan nu ska tas undan från den fortsatta utredningen. Jag har förståelse för om Beatrice Ask säger att hon vill förankra förslag som man ska fatta beslut om. Men sanningen är att regeringen inte har fattat ett enda beslut. Regeringen har tillsatt en utredning, och den behöver man inte förankra så mycket. Man visste vilka problemen var, och man visste att det kanske fanns en god erfarenhet som man kunde lägga in i grunden för utredningen. Men det var inte nödvändigt att alla parter hade alla bestämda uppfattningar på en linje före själva utredningen utan detta skulle prövas under utredningsarbetet. Sanningen är, Beatrice Ask, att det har tagit ett år att tillsätta en utredning. Det kommer att ta Beatrice Ask i stort sett hela mandatperioden att få fram en ny lagstiftning. Så framemot fotbollssäsongen 2010, valåret 2010, kan den eventuella lagstiftning som Beatrice Ask talar om här träda i kraft. Jag kan ge Beatrice Ask ett konkret svar på frågan om vad det för citat jag talar om. Jag talar om ett citat i Göteborgs-Posten nu i höst, i oktober, om det känns igen. Citatet av vad Beatrice Ask säger är: "Visst kan man säga att utredningen är för tunn . " Det är inte jag som påstår det, utan det är Beatrice Ask som själv tycker att den egna utredningen är för tunn. Därför är jag orolig för att inte alla våra sex socialdemokratiska förslag kan prövas i utredningen.
Herr talman! Det är möjligt att Bosse Ringholms erfarenhet är att varje ord i en tidning är korrekt citerat. Det är i så fall en erfarenhet som kanske inte alla andra har. Likväl tycker jag naturligtvis att de direktiv som jag har gett utredningen är ganska genomtänkta och bra. Utredaren ska överväga om polisen ska ges möjlighet att ansöka om det tillträdesförbud som fanns med på Socialdemokraternas lista. Utredaren ska också titta på om polis eller åklagare ska ha möjlighet att genomföra ett interimistiskt beslut. Det finns i dag oklarheter vad gäller straffansvaret vid planinvasion. Det tror jag också fanns med på Socialdemokraternas lista som nu, i efterhand, har kommit; det vill jag gärna säga. Utredaren ser över regleringen kring den pyroteknik som man ofta använder och roar sig med kring matcherna. Man tittar också på strafflagstiftningen beträffande fall där någon kastar in föremål. Det här är viktiga frågor för att få ordning och reda kring matcherna. Säkert finns det en och annan fråga till som det borde funderas över. Men det här är utredningen. Däremot är diskussionen fri. Det är klart att utredaren också kan lägga till saker som kommer därutöver. Men detta är det konkreta uppdrag som regeringen gett och någonting som önskats av andra. Därutöver - detta ligger inte i den här utredningen - har jag satt i gång arbetet med att modernisera lagstiftningen om kameraövervakning. Inom EU-arbetet arbetar jag intensivt för att få en bättre tingens ordning när det gäller polissamarbete - nog så viktigt - kring detta. Vidare har vi fortsatta samtal och diskussioner och också initiativ för att underlätta för föreningar och klubbar att göra ett bra arbete på sitt område. Till detta kommer den storsatsning på fler poliser som är helt nödvändig för att man ska ha tillräckligt med folk för att ha någorlunda lugn och ro på matcherna, så jag tycker att vi gör ganska mycket för att få mer lugn och ro kring idrotten.